Herr talman! Vårt svenska samhälle har en betydande offentlig sektor. Alla medborgare är direkt eller indirekt beroende av denna offentliga sfär. Det gäller inte bara när vi direkt blir utsatta för myndighetsutövning eller försöker utnyttja det allmännas service. En stor och illa ledd offentlig sektor har självfallet en avgörande betydelse för skattetrycket i vårt land. När det gäller vissa myndigheter, framför allt givetvis svenska beskickningar och delegationer utomlands, handlar det om vårt rykte inför omvärlden och med vilket diplomatiskt handlag vi kan försvara svenska intressen. Utnämningspolitiken är därför inte något som bara berör den regering som utnämner och de som blir lyckliggjorda. Den har en helt annan dimension, långt viktigare än om en regering kan tillgodose ett antal partivänner eller inte, hur otrevlig vänskapskorruption än må vara. Nej, det handlar här dels om en regering följer grundlagens bestämmelser om att endast förtjänst och skicklighet skall vara avgörande för utnämning till statlig tjänst, dels om man, som det hette förr, iakttar rikets sannskyldiga nytta, genom att ge den svenska statsförvaltningen chefer som är skickliga och effektiva. Jag har ofta med stigande häpnad tagit del av uttalanden och kommentarer som gått ut på att det nu skall bli skönt att lämna det slitsamma politiska arbetet i riksdag, regering eller kanslihus och få en lugnare sysselsättning som ambassadör, generaldirektör eller landshövding. Rimligtvis borde vederbörande få mer att göra, ett hårdare tempo och ett ökat ansvar. Inom det privata näringslivet skulle säkerligen förvåningen bli mycket stor om en utnämning till verkställande direktör i ett börsnoterat företag betraktades som att vederbörande äntligen skulle få stressa av och ha det skönt. Orsaken till att jag engagerat mig i frågor som gäller utnämningspolitik är inte i första hand att här föreligger ett vitt fält med alla de slag av vänskapskorruption som kan tänkas, ofta med inslag av pikanterier. Det är illa nog om partiboken jämställs med ett pass till statliga chefsbefattningar. Att man tar grundlagens stadganden om förtjänst och skicklighet med en klackspark är inte heller bra. Men det verkligt allvarliga är att dåliga chefer i statliga verk eller andra myndigheter är något som alla invånare och skattebetalare drabbas av. Nu är det ingalunda så att statliga verk genomgående skulle ha odugliga chefer. Men sådana finns naturligtvis. I ett privat företag upptäcks sådant ganska snart. Företaget börjar gå dåligt. Det blöder. Hinner man gripa in i tid avskedas chefen. Annars går företaget omkull. Sådan är den ekonomiska verkligheten. Så är det sällan inom den offentliga sektorn. Ytterst få verksamheter där är -- av naturliga skäl, det vill jag gärna säga -- konkurrensutsatta eller arbetar på lika villkor med sina privata medtävlare. Det skall medges att det är svårt att mäta effektivitet på en ambassad, en länsstyrelse eller ett icke affärsdrivande verk. Men just därför kan dåligt chefskap kamoufleras, och det är det som sker i Vi hade en gång en opolitisk ämbetsmannakader i Sverige. Det var då, det. I dag blir allt fler chefer politiskt tillsatta. Men mer än så: vi har sedan 1982 haft en massiv socialdemokratisk utnämningspolitik, där partiboken har varit styrande i många fall. Jag brukar skämtsamt -- jag vill understryka ordet skämtsamt -- säga att om man har partiboken under ena armen och huvudet under den andra, kan man gå förbi kön av kompetenta chefskandidater. Och är man t.ex. socialdemokratisk ambassadör kan man göra väldigt mycket utan att bli hemkallad. Herr talman! Mitt välkända blyga och försynta sätt gör att jag inte går in på detaljer i vad som sker utan att någon griper in -- jag vill på intet sätt chikanera den församling som jag nu talar till. Råkar man däremot vara rikspolischef och blir utsatt för Ebbe Carlsson-ligans härjningar så ryker man. Vad är skillnaden? Naturligtvis i det ena fallet avsaknaden av partibok. Det är naturligtvis ett rättsövergrepp att Nils-Erik Åhmansson fick gå och Det är möjligt att Nils-Erik Åhmansson skulle ha fått gå efter Ebbe Carlsson-affären -- att han inte klarade jobbet, att han trots pressen från Anna Greta Leijon och Ebbe Carlsson skulle ha bett dem fara och flyga. Nu gjorde han inte det, och då får han stå sitt kast. Men är det inte en skamfläck att Anna-Greta Leijon helt friförklarades av landets statsminister? Hon skulle få vara kvar, hon hade inte gjort något som motiverade att hon skulle avgå. Och när oppositionen -- inte statsministern -- tvingade fram hennes avgång, så utlovades hon ''en tung regeringspost''. Samme statsminister säger däremot i KU-förhöret om en av de huvudinblandade -- som är en visa inte bara i Sverige -- nämligen Carl Lidbom, att han gör ett bra jobb och att det då sannerligen inte finns anledning att kritisera honom eller låta honom få lämna sin post. Vad är detta om inte att mäta med olika mått? Det är naturligtvis sådana här saker som gör att förtroendet för politikerna sviktar. Det är en så iögonfallande vänskapskorruption att man skäms. När man dessutom vet med vilken kraft samma parti har kämpat mot att andra -- som inte har partibok -- skall få några poster utomlands så mår man illa. Vad vi här möter är den råa, nakna makten. Den är till för att utnyttjas, för att belöna, för att stoppa obehagliga personer, inte för att tänka på landets bästa. Herr talman! Jag har presenterat en lista på ca 50 namn på framstående socialdemokrater som sedan socialdemokraterna återkom till regeringsmakten 1982 fått statliga toppjobb. Listan är bara ett axplock. Jag skulle och jag kan, om ni så vill, nämna flera. Det finns många fler socialdemokrater som fått ett jobb på, inte bara men bl.a., partipolitiska meriter. Listan omfattar inte statliga företag. För någon vecka sedan tvingade regeringen ordföranden i Orsak: Kjell-Olof Feldt ville ha ordförandeposten i detta trevliga företag. Och en sådan tjänst, i dubbel bemärkelse, kunde regeringen inte neka honom. Den föregående ordföranden hade tidigare varit verkställande direktör i företaget och gjort stora insatser inom detta, och han var sålunda sakkunnig när det gällde produktion etc. inom verksamheten. Det hjälpte inte. Vilka meriter som Kjell-Olof Feldt har på det aktuella området vill jag här inte kommentera. Till saken hör att också nuvarande verkställande direktören för Vin & Spritcentralen är f.d. socialdemokratisk riksdagsman. Han var tidigare ordförande i styrelsen för detta bolag och kunde då utnämna sig själv till VD, medan den gamle ordföranden -- som nu regeringen sparkar bort för att lämna plats för Feldt -- var VD. Sådana här saker sker ständigt. I andra länder skulle de väcka stort uppseende. Så icke i Sverige, eftersom vi här är avtrubbade. Talet om en opolitisk ämbetsmannakår är alltså inte längre en realitet. Jag beklagar det djupt, men vi måste se verkligheten i ögonen. Hur skall då en eventuellt ny regering handla i höst? Jag säger ''eventuellt'', eftersom ingen av oss vet hur valet kommer att utfalla. Skall det bli utrensningar? Nej, i varje fall har inte jag förordat det, även om bristen på nyanser i svenska språket gör att mina ord har tolkats så. Men vad jag har sagt är att en eventuellt ny regering måste ha frihet att vidta förändringar i det statliga chefsgarnityret, om man finner att personer är uppenbarligen inkompetenta eller illojala. Det är då inte den eventuellt nya regeringen som politiserar eller missbrukar utnämningsmakten utan den gamla, för en ny regering har ett ansvar. Det var uppenbarligen olyckligt att man inte vidtog åtgärder förra gången det var dags. Hade man då visat mindre godtrogenhet och större mod när det gällt att snabbt lösa vissa chefsfrågor, kunde mycket ha sett annorlunda ut. Det är ingen hemlighet att många borgerliga statsråd ofta klagade över det motstånd de mötte från sin administration under de borgerliga regeringsåren. Därför får man, om det skulle bli dags igen, inte tveka att göra de utbyten som är nödvändiga. Det finns heller ingen anledning att visa den generositet som visades förra gången mot avgångna socialdemokratiska statsråd och statssekreterare. Den nuvarande regeringens uppträdande motiverar inte något sådant. Att man nu vakansställer ett stort antal topptjänster för att ha lediga reträttjobb efter en eventuell valförlust skall inte påverka. De utnämningar som görs efter valet skall självfallet ha ett enda syfte, nämligen att ge statliga förvaltningar och därmed svenska folket bra chefer. Det hindrar inte att personer med politisk bakgrund kan komma i fråga. Men det kan rimligtvis inte innebära att nio års socialdemokratiskt utnyttjande av utnämningsmakten skall följas av ytterligare en massiv våg av utnämningar av socialdemokrater -- Herr talman! Det finns och det kommer att finnas anledning för konstitutionsutskottet att noga bevaka utvecklingen på utnämningsområdet -- både före och efter valet.

Herr talman! Anita Modin ansåg att den inställning vi visade här var ''fruktansvärd skrämmande'' och frågade om inte människor med partipolitiskt engagemang skall få jobba i statens tjänst. Jo, alldeles självfallet. Parlamentarisk erfarenhet kan vara en utomordentlig merit i en lång rad sammanhang. Vad jag reagerar mot är att det går fyra socialdemokratiska utnämningar på en borgerlig. Det, Anita Modin, utmanar alla matematiska sannolikhetskalkyler, att ett enda parti -- som inte ens har majoritet av väljarna bakom sig, vare sig i val eller opinionsundersökningar -- skulle stå för en så svindlande stor del av kompetensen i Sverige. Jag riktade mig inte emot att människor med partipolitisk bakgrund får jobb om de därutöver har kompetens. Jag riktar mig emot att man missbrukar utnämningsmakten på det sätt som sker. Däremot är det fruktansvärt skrämmande för de människor som inte har rätt partibok, men är mera kompetenta men som därefter blir missgynnade. Anita Modin råkade nämna Europarådet. Jag vet inte om det var så klokt av henne. Jag kan tala om för Anita Modin att jag har medverkat till att den högsta chefstjänstemannen i Europarådet är kvinna och socialdemokrat, f.d. socialdemokratisk minister. Jag har medverkat till att socialdemokrater har fått bra jobb i Europarådet, och jag har inte varit med om att peta i väg någon socialdemokrat i några tjänstemannasammanhang i Däremot har jag fått uppleva hur svenska socialdemokrater uppträtt när det gällt människor med annan politisk uppfattning som har sökt tjänster där nere. Det har varit en tarvlighet och ingenting annat som jag inte ämnar gå vidare in på här. Det kan jag emellertid göra om Anita Modin vill ha knytningar inte bara till riksdagskollegor, utan även till tjänstemän i utrikesdepartementet.

Herr talman! Det tvivlar jag inte på. Vi skall säkerligen se till att de får jobb, och jag hoppas att en ny regering också låter dem behålla jobben. Det är inte dem vi diskuterar. Om Anita Modin tycker att jag räknar fel får hon väl presentera sin lista och visa att det är lika många borgerliga som socialdemokratiska utnämningar. Den listan har vi inte sett. Kammaren övergick till att debattera Statlig personalpolitik.

Herr talman! Grunden för detta ärende är civilministerns brev till polisen om polisens agerande i samband med VM-kvalmatchen i september 1989 och hans uttalande om eventuella behov av lagändringar. Granskningen har emellertid kommit att omfatta också justitieministerns agerande ett och ett halvt år efter de händelser som inträffade vid den fotbollsmatch som civilministern kommenterade. Under ett och ett halvt år förs alltså en diskussion om att polisen saknar fullgoda möjligheter att ingripa vid upplopp och våldsamheter i folkmassor. JO granskar polisens agerande, och åtal väcks. Rikspolisstyrelsen skriver till regeringen och begär en lagändring så att polisens möjligheter att agera skall förbättras. Därefter kommer en proposition som föreslår en ändring i rättegångsbalken när det gäller kontroller vid allvarliga brott och rymningar. Det märkliga är emellertid att hälften av i propositionen upptas av ett helt annat ämne, som inte alls är föremål för någon lagändring, nämligen polisens möjligheter till ingripande vid allvarliga ordningsstörningar.

I en rättsstat är det ett oavvisligt krav att motivutalanden görs vid antagandet eller förändringen av en lag. Tolkningar i efterhand kan inte accepteras, vilket är vad som i princip görs i proposition 129. Vid utskottsutfrågningen medgav justitieministern också att hennes uttalande och resonemang i propositionen kan ha betydelse som rättskälla, vilket de facto är att säga att motivuttalanden görs i efterhand. Hon säger klart och tydligt att dessa uttalanden kan ha betydelse som rättskälla. Herr talman! I reservation nr 11 har vi tillsammans med moderater och centerpartister reserverat oss mot en sådan hantering. Det är bara att beklaga att socialdemokrater, kommunister och miljöpartiser har så liten respekt för den svenska rättsstaten att de vill sopa den här hanteringen under mattan. Jag yrkar bifall till reservation nr 11.

Herr talman! Frågan om kontroll och tillsyn över tandlagningsmaterial har varit aktuell under många år. Ärendet har utretts av socialstyrelsen, vars rapport har remissbehandlats. Riksdagens socialutskott har vid upprepade tillfällen uttalat, att det är angeläget och viktigt att en kontroll av dentala material kommer till stånd. Regeringen, slutligen, har såväl i ett par budgetpropositioner som i annat sammanhang aviserat att proposition i ärendet skall föreläggas riksdagen. Just dessa klara utfästelser från regeringens sida har föranlett socialutskottet att avstå från att göra något tillkännagivande angående förslag från regeringen -- ett sådant skulle ju komma. Utskottet förlitade sig alltså på att regeringen skulle stå för vad den utlovat. Men ej heller i denna som så många andra frågor har regeringen stått vid sitt ord. Någon proposition har således inte framlagts inför riksdagen, vilket är klart otillfredsställande. Att som försvar härför åberopa avsaknaden av ett tillkännagivande från riksdagen håller av redan angivet skäl givetvis inte. Det finns således anledning att rikta kritik mot regeringen för underlåtenhet i detta ärende. Herr talman! När det gäller tandvårdstaxan vill jag till en början fastslå följande. Tandvårdsförsäkringen infördes 1974. Samtidigt inrättades en särskild tandvårdsdelegation hos riksförsäkringsverket med uppgift att bereda frågor som gäller försäkringen, bl.a. tandvårdstaxan, som skall fastställas av regeringen. Riksförsäkringsverket, socialstyrelsen, folktandvården samt tandläkarnas och tandteknikernas organisationer är företrädda i delegationen, där överläggningar äger rum. Några förhandlingar i vanlig bemärkelse är det således inte fråga om. Även om det ej föreligger något absolut tvång för tandläkarna att tillhöra tandvårdsförsäkringssystemet, så är det i praktiken närmast omöjligt för dem att stå utanför. Det nu anförda utgör alltså bakgrunden till föreliggande ärende. Riksförsäkringsverket påstår sig i sina bedömningar av tandvårdstaxan för perioden den 1 juli 1990--30 juni 1991 ha utgått från de ändrade förutsättningar som förelåg i förhållande till beslutet om taxan för den då gällande perioden. Bl.a. skulle en avstämning av löne och prisutvecklingen för 1989 och en bedömning för åren 1990 och 1991 ha gjorts. Mot bakgrund härav föreslogs en höjning med 6,4 % av tandläkarnas arvoden för den angivna perioden. Riksförsäkringsverkets styrelse var för första gången i hithörande sammanhang inte enhällig i sin bedömning -- två ledamöter reserverade sig. För första gången accepterades förslaget inte heller av vare sig Landstingsförbundet eller privattandläkarna. Konstateras kan därtill att konsumentprisindex för perioden beräknas öka med minst 10 % -- den beräknade prisutvecklingen skall ju ligga till grund för bedömningen av arvodet. Konstateras kan också att tandteknikernas arvoden för samma period höjdes med 7,4 %. Det fanns således uppenbarligen utrymme för en högre taxejustering. Denna högre procentuella höjning av arvodet skall också ses mot bakgrund av yttrandet: ''Det kostar att inte vara överens.'' Yttrandet har enligt uppgift fällts av statssekreteraren i socialdepartementet och har inte dementerats, snarare ytterligare bekräftats. Herr talman! Uppenbart är att frågan om tandläkarnas arvoden för den innevarande perioden ej behandlades på ett tillfredsställande sätt. Handläggningen har brustit i objektivitet. Förslaget från riksförsäkringsverket hade så påtagliga brister, att regeringen ej borde ha beslutat i enlighet därmed. Regeringen bär det yttersta ansvaret för beslutet, och det finns därför anledning att i detta sammanhang framföra kritik. Herr talman! Av kända skäl ställer jag inget yrkande.

Herr talman! Jag noterar att tiderna förändras. I granskningsbetänkadet 1976/77 ansåg socialdemokraterna att det var viktigt att reservera sig då ministrar hade gjort uttalanden i pressmeddelanden om vad regeringen avsåg att besluta i en viss fråga. Nu kan den socialdemokratiska partistyrelsen uttala sig om vad hela landets kommunala sektor skall göra. Det tycker man är rätt och riktigt. Jag vill fråga Catarina Rönnung om hon inte anser det viktigt att åtgärder som vidtas i en så övergripande fråga som det här gäller grundas på riksdagsbeslut i stället för beslut i den socialdemokratiska partistyrelsen.

Herr talman! I slutet av 1989 kom styrelserna för Procordia och Volvo överens om att bilda en ny, gemensam koncern med inriktning på läkemedel, bioteknik och livsmedel. Den nya koncernen skulle bildas genom att läkemedelsföretaget Pharmacia och livsmedelsföretaget Provendor AB skulle integreras med det statliga företaget Procordia. Volvo blev delägare. Det var en utomordentligt bra affär för Volvo. Man kan säga bingo för Volvo. Avtalet ledde till en proposition, som regeringen lade på riksdagens bord under första hälften av mars 1990. Motionstiden utgick den 29 mars. Oppositionspartierna hade olika invändningar mot propositionen och avtalet mellan staten och Volvo. Men vad vi den 29 mars inte visste var att Volvo dagen före till regeringen hade lämnat in en ansökan om befrielse från realisationsvinstsskatt. När näringsutskottet behandlade propositionen och de olika motionerna i april hade vi också en utfrågning med departementsledningen. Inte ens av departementsledningen blev vi informerade om att ansökan hade kommit in. Inte heller fick vi veta hur regeringen tänkte agera. Med ledning av propositionen fattade riksdagen sitt beslut den 9 maj. Åtta dagar senare beviljade regeringen Volvo skattebefrielse. Och det rörde sig inte om något litet belopp. Jag tycker att det var ett mycket allvarligt och anmärkningsvärt förfaringssätt från regeringens sida. Eftersom näringsutskottet hade överläggningar med företrädare för regeringen, varvid vi diskuterade avtalet och anlade olika synpunkter, hade det varit rimligt om också regeringen hade sagt att Volvo hade kommit med en begäran om skattebefrielse när det gällde realisationsvinsten. Men i näringsutskottet sades det inte ett knyst om den ansökan som hade kommit in. Eftersom affären var så stor hade det varit rimligt att informera. Det var bingo för Volvo. Regeringen borde ha talat om att den fått en ansökan om skattebefrielse och att den skulle behandlas på det eller det sättet. Det hade varit ett renhårigt agerande från regeringens sida. Jag vill fråga Catarina Rönnung varför hon, som nu skall försvara socialdemokraterna, inte kan inse att regeringen icke har spelat med helt öppna kort i denna fråga. Här fick utskottet behandla frågan, och så snart riksdagen hade fattat sitt beslut kom den extra godbiten till Volvo. Vi skall ha klart för oss att affären innebar att regeringen favoriserade landets största industriföretag bara med det avtal som medförde att Volvo blev delägare i Procordia. Några dagar tidigare hade regeringen lagt fram en proposition på riksdagens bord som innebar att man tog pengar från utvecklingsfonderna och begränsade satsningarna på de mindre och medelstora företagen. Ena dagen favoriserar man ett stort företag som Volvo, en annan dag tar man pengar från de små företagen. Det är en dålig närings och industripolitik, och den blir ännu sämre när regeringen sedan favoriserar Volvo genom att ge företaget skattebefrielse, och gör det på ett sätt som är ganska flagrant.

Herr talman! Catarina Rönnung sade att svenska folket blev informerat i frågan tack vare att vi har en fri press. Det är för väl att vi har det! Menar Catarina Rönnung att man inte skulle ha lämnat ut information om vi inte hade haft en fri press, om vi hade haft en press som hade varit kontrollerad av regeringen? Man kan nästan dra den slutsatsen av det hon sade i slutet av sitt anförande. Vi riktar ingen kritik mot det konstitutionella agerandet. Regeringen har rätt att behandla dessa frågor. Det är regeringens uppgift att säga ja eller nej till en ansökan om skattebefrielse vid realisationsvinst. Det vi har anledning att rikta kritik emot är den bristande informationen från regeringen i denna fråga. Det var inte så, som Catarina Rönnung sade, att ansökan från Volvo kom in till regeringen långt efter det att propositionen hade lagts fram. Propositionen lades fram i mitten av mars. Motionstiden gick ut den 29 mars. Ansökan kom in dagen innan motionstiden gick ut. Om vi inte hade fått information då, hade regeringens företrädare kunnat informera näringsutskottet om hur det förhöll sig med ärendet och hur man tänkte agera. Då hade riksdagen kunnat bedöma affären i dess helhet. Det var redan med det avtal som fanns mellan Volvo och Procordia en mycket bra affär för Volvo. Den blev ännu bättre, med det beslut som regeringen sedan fattade.

Herr talman! Öresundsbron, som vi skall fatta beslut om nästa vecka, är det största byggnadsprojektet någonsin i Norden. Projektets miljöpåverkan och andra resultat av detta bygge har varit -- och kommer säkert att vara -- föremål för diskussion. Av den anledningen är det av största vikt att KU granskar hur beslutsprocessen har gått till och vilket beslutsunderlag man har haft. Det var därför som vi lämnade in en anmälan i den här frågan. Vi menar att utskottets granskning har varit bristfällig. Granskningen borde ha fått fortsätta i höst för att man skulle kunna reda ut om regeringen har hanterat den här frågan som den borde ha gjort. Då kunde man ha rätat ut de frågetecken som finns i kanten. Jag ser med tillfredsställelse på att centern ändå har kunnat dra vissa slutsatser utifrån den granskning som redan har skett, även om den är bristfällig. Vi i miljöpartiet kan i och för sig dra samma slutsatser som centern, men vi hade velat se att granskningen hade fortsatt till hösten, så att vi eventuellt hade kunnat dra andra slutsatser. Det är anmärkningsvärt att centern har reserverat sig mot att regeringen inte har miljöskyddsprövat ärendet på det sätt som borde ha skett. Vi har reserverat oss mot att granskningen inte får fortsätta till hösten. Alla övriga partier anser att regeringens handläggning är helt korrekt. För att anknyta till debatten som jag tidigare i dag hade med Rolf L Nilson, är det också anmärkningsvärt att vänsterpartiet anser att det inte behövs en vidare granskning i denna fråga och att man anser att beslutet om förberedelsen för detta projekt är helt korrekt. Vi har inte kunnat dra dessa slutsatser och beklagar därför utskottets skrivning. Tack.
Herr talman! Utskottet har gått igenom frågan om regeringens befattning med projektet att bygga en bro över Öresund. Det var miljöpartiet som anmälde frågan. I likhet med många andra talare kan jag konstatera att frågan om fasta förbindelser över Öresund har diskuterats under mycket lång tid. I modern tid har den diskuterats vid åtskilliga tillfällen här i riksdagen. I det här sammanhanget vill jag passa på att erinra om att riksdagen redan 1952 fattade beslut om att undersökningar borde inledas om fasta förbindelser över Öresund.

Denna överenskommelse ratificerades visserligen inte, men den ledde fram till att man på båda sidor av sundet fortsatte med utredningarna. Man presenterade också ett betänkande 1978. Som omnämns i utskottets betänkande bemyndigade regeringen chefen för kommunikationsdepartementet 1984 att tillsätta en delegation som skulle förhandla med en dansk delegation och på det sättet utarbeta ett förslag till en överenskommelse om fasta förbindelser över Öresund. Denna delegation har levererat betänkanden. Den har också fått tilläggsdirektiv att pröva nya alternativ i form av borrade järnvägstunnlar, etappindelning etc. Det hela slutade med att det i år har kommit till stånd en överenskommelse mellan de båda regeringarna, vilken har lett fram till att regeringen har presenterat en proposition för riksdagen. Denna proposition har remitterats till trafikutskottet. I trafikutskottet har man gjort en saklig bedömning av beslutsunderlaget. Nästa vecka kommer kammaren att fatta beslut om trafikutskottets betänkande som behandlar propositionen om en kombinerad väg och järnvägsbro över Öresund. Herr talman! För att spara tid vill jag sammanfattningsvis säga att efter den granskning som vi har genomfört kan vi konstatera att det inte har framkommit någonting som ger anledning till ett uttalande från utskottets sida. Slutligen vill jag instämma i det inlägg som inledde den här debatten i förmiddags, då Rolf L Nilson konstaterade att man i frågor av den här typen måste skilja mellan sakpolitisk kritik och konstitutionell kritik. Konstitutionsutskottets uppgift är att granska regeringens agerande utifrån konstitutionella synpunkter. När det gäller de sakpolitiska frågorna kan vi ha olika uppfattningar om brobyggande och fasta förbindelser över Öresund, men det är en fråga som i första omgången skall diskuteras i trafikutskottet och sedan här i kammaren. Det är ingenting som konstitutionsutskottet har anledning att lägga sig i. Med det anförda yrkar jag på godkännande av utskottets anmälan under detta avsnitt.

Herr talman! Sören Lekberg berör över huvud taget inte den viktigaste frågan, nämligen om regeringen har tagit otillbörlig hänsyn och låtit sig otillbörligt påverkas av industriintressena så att miljöintressena har blivit satta på undantag. Det är vad det handlar om. Sedan må vi ha olika åsikt när det gäller om bron skall byggas eller inte. Frågan är: Har förberedelserna och ställningstagandena från regeringens sida skett på ett korrekt sätt? Det var för att få denna fråga utredd som vi ville ha en fortsatt granskning. Behandlingen i riksdagen har ju fortsatt på samma sätt. Trafikutskottets har handlagt propositionen och jordbruksutskottet har inte yttrat sig -- återigen samma märkliga hantering. Tack.
Herr talman! Sören Lekberg sade att det har varit en mycket långvarig debatt omkring detta med en förbindelse över Öresund, både här i riksdagen och i andra offentliga sammanhang. Det är i och för sig riktigt, men det förtar ju inte regeringens ansvar att se till att en framlagd proposition är underbyggd på ett fullödigt sätt. Efter Sören Lekbergs inlägg kvarstår vår kritik, eftersom han inte direkt kommenterade det förhållandet att man inte har uppfyllt den nordiska miljöskyddskonventionen från 1974. Detta har inte beretts tillräckligt i propositionen och därför kvarstår vår kritik.

Herr talman! Jag tackar Viola Claesson för hennes besked om att vänsterpartiet stöder vår reservation när det gäller den fortsatta granskningen. Jag har inte påstått att regeringen har gjort något fel. Jag har endast sagt att det finns skäl att misstänka. Därför vill vi ha en fortsatt granskning. Det borde inte vara ointressant även för regeringspartiets företrädare att få denna sak granskad, utredd och ur världen. Jag säger inte att det är något fel, men det finns misstankar som behöver skingras. En fortsatt granskning behöver inte vara till nackdel för regeringen, om det inte finns några problem.